Herr talman! Kjell Jansson har frågat mig vilka stödåtgärder jag och regeringen presenterat under året, vilka effekter dessa haft för besöks och restaurangnäringen och vilka stödåtgärder jag avser att justera. Vidare har han frågat vilka ytterligare åtgärder och krisstöd jag och regeringen avser att vidta för att inte riskera ytterligare ökad arbetslöshet och fler konkurser. Regeringen har sedan pandemin startade överlämnat 16 extra ändringsbudgetar till riksdagen utöver de sedvanliga vår och höständringsbudgeterna samt budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen. Dessa innehåller historiskt stora åtgärder för att minska smittspridningen och för att lindra pandemins effekter för människor, jobb och företag. Sammantaget beräknas åtgärderna kosta över 370 miljarder kronor för 2020 och 2021. Ett stort antal av dessa åtgärder har varit riktade mot näringslivet, och regeringen har under januari 2021 lämnat ett flertal förslag till riksdagen för att de företag och egenföretagare som fortsatt behöver stöd ska få det. Riksdagen har efter förslag från regeringen beslutat om ett förlängt och förstärkt omställningsstöd, om att förlänga och förstärka stödet till enskilda näringsidkare och om att införa ett nytt stöd riktat till handelsbolag. Därtill kommer det under perioden januari-mars 2021 att finnas ett statligt stöd för hyreskostnader. Medel har avsatts till ett särskilt stöd vid beslut om stängning av verksamheter, ett nedstängningsstöd. Nedstängningsstödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet men är mer generöst. Vidare har, efter förslag från regeringen, reglerna för stöd vid korttidsarbete ändrats så att arbetsgivare kan få stöd fram till och med den 30 juni 2021, och stödet har förstärkts med en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent under perioden januari-mars 2021. Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under krisen, och på så sätt har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet. Till detta kan läggas att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 19 till 23-åringar tidigarelagts så att den gäller från och med den 1 januari i år. Nya regler som innebär en kraftig utökning av möjligheterna till anstånd med inbetalning av skatt, bland annat på så sätt att anståndstiden kan förlängas och att anstånd kan beviljas för fler redovisningsperioder, har införts. Även kreditgarantiprogrammet för små och medelstora företag har förlängts. Därutöver betalar staten fortsatt företagens sjuklönekostnader utöver normal nivå. Besöks och restaurangnäringen är en av de hårdast drabbade branscherna, och därför är det bra att det även är en av de branscher som fått mest stöd. Sverige befinner sig i en extraordinär situation med stor osäkerhet om pandemins fortsatta utveckling. Regeringen fortsätter arbetet med att löpande analysera behovet av åtgärder och ersättningar och återkommer till riksdagen om det anses nödvändigt.
Herr talman! Tack för svaret, finansministern! Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar lasset. Dessa ord är verkligen aktuella i dag, och de kommer från legenden Winston Churchill. Mycket har gjorts när det gäller företagsstöd, som finansministern säger, och många beslut är tagna. Problemet är att verkställa dem. Det är där problemet ligger, och det är därför jag har ställt interpellationen. Frågan kvarstår: Varför gör regeringen det så svårt för företagen att få de stöd som de har ansökt om och har rätt till? Många företag har fortfarande inte fått stöd utbetalt trots att ansökan lämnades in våren 2020. Varför denna nonchalans? Varför denna ineffektivitet på myndigheterna? I ett flertal av EU-länderna betalas stöden ut rätt omgående. Kontroller görs parallellt och i efterhand för att man ska få detta att fungera och för att företagen inte ska gå omkull under tiden. Herr talman! Varför denna misstänksamhet mot företagen? Allt kontrolleras minutiöst och med kirurgisk precision innan stöden betalas ut. Företagen är ju kon som mjölkas, finansministern. Flertalet av dessa företag har under decennier betalat många miljarder i skatter och arbetsgivaravgifter. Av de 546 miljoner som har betalats ut i omställningsstöd har Skatteverket krävt tillbaka 32 miljoner på grund av felaktigheter i ansökan. Det motsvarar 6 procent. Det är alltså 94 procent av omställningsstödet som är rätt vid granskning och 6 procent som är fel. De mindre företagen far illa, och vi ser att flera tvingas gå i konkurs. Många anställda förlorar sina jobb. Många småföretagare och familjeföretagare förlorar sina livsverk som de har jobbat med i generationer. De kan gå tre fyra generationer tillbaka, och företagen går omkull för att de inte får stöd i tid. En kvinna som jag är bekant med ringde mig för en tid sedan och grät i telefon. Hon sa: Hur ska jag klara mig, Kjell? Jag har två tonårsdöttrar och mitt lilla företag, och jag har min hyra att betala. Jag är förtvivlad, sa hon. Vad gör jag? Jag hade tyvärr inte alla svar att ge henne. Jag försökte att ge henne råd om vad hon skulle göra. Herr talman! Den senaste prognosen, som kom i veckan, signalerar att konkurserna i restaurangbranschen har ökat med 48 procent sedan årsskiftet. Hur många företag vill regeringen låta gå i konkurs med anledning av covid-19? Hur många företag vill regeringen ska gå i konkurs? Hela restaurangbranschen är i förfall. Varför så korta besked om öppettider? Två dagar tidigare var senaste budet att man fick ha öppet till 22. Ett par dagar innan det skulle börja gälla kom besked om att man inte fick ha öppet längre än till 20.00 och att det skulle vara stängt 20.30. Varför så korta besked från dag till annan, och varför så otydliga besked?

Herr talman! Kjell Jansson frågade varför regeringen förlängde bestämmelsen att man bara får servera alkohol till klockan 20.00. Det berodde på att vi hade en kraftigt ökad risk för smittspridning; det var orsaken till att regeringen valde att förlänga denna restriktion. Kjell Jansson säger att han inte har alla svar. Jag kan berätta för Kjell Jansson att han har väldigt många fler svar än han hade haft om personen eller företagaren i fråga hade ringt under finanskrisen. Hur denna regering har hanterat en krissituation skiljer sig väsentligt från hur Moderaterna valde att hantera det hela när de satt i regeringsställning. Under finanskrisen såg vi en avindustrialisering av Sverige och industriföretag som gick omkull och sedan aldrig kom tillbaka. Det är mot denna bakgrund som regeringen har valt att agera helt annorlunda under den här krisen. Vi har inte bara använt oss av de skatteanstånd som ju fanns under finanskrisen, utan vi har därutöver kommit med en lång rad stöd, till exempel korttidspermittering, just för att företag snabbt ska kunna krympa sina personalkostnader och ändå ha kvar personalen för att sedan snabbt kunna expandera. Detta har hjälpt inte minst många industriföretag men också många restauranger. Därutöver har vi omställningsstödet, hyresstödet och omsättningsstödet för att direkt stötta företag som har det väldigt knivigt. Inte minst i restaurangbranschen är det många som har det väldigt tufft, och det är bra att detta också är en av de branscher som har fått allra mest stöd. När det gäller omställningsstödet öppnades det för nya ansökningar den 25 februari. Sedan dess har Skatteverket redan betalat ut 85 miljoner kronor i omställningsstöd. Där är handläggningstiden ungefär en vecka, om det inte är så att man av någon anledning har fastnat i en kontroll och det misstänks att någonting är felaktigt. När det gäller de nya skatteanstånden är det redan nu över 5 miljarder som är utbetalade. Detta är en välkommen likviditetsinjektion i det svenska näringslivet. Det är en oerhört tuff situation i näringslivet. Regeringens stöd betalas ut just nu, men Kjell Jansson har betydligt fler svar än han hade haft om företagarna hade hört av sig under finanskrisen.
Herr talman! Det är intressant att finansministern lyfter upp frågan om finanskrisen eftersom vår dåvarande finansminister Anders Borg - Magdalena Anderssons företrädare - fick stort beröm i hela Europa och EU för att han var skicklig på att hantera finanskrisen. Det märktes knappt här i Sverige att det rådde en finanskris. Det sköttes väldigt professionellt. Jag var själv kommunstyrelseordförande på den tiden, och allting sköttes fantastiskt. Jag tycker att det var föredömligt. Det var också lite mer konsekvent och inte så ryckigt som det är nu; regeringen upplevs som ganska desperat av och till. Värst drabbade är besöksnäringen och hotellbranschen, som har tappat upp till 90 procent av sin omsättning. Krogbranschen har tappat i snitt 75 procent av omsättningen, finansministern. Men det blir väl bra nu när man ska sitta ensam och äta middag på krogen; då lär det inte bli någon som går dit. Detta är väl det senaste förslaget som kommit. Andra EU-länder har fått ut stöden snabbt - de har först gjort utbetalningen och sedan gjort kontrollen. Herr talman! Från Kiruna i norr till Ystad i söder står personalen i krogbranschen varje dag klockan 15 och skramlar med sina kastruller. De stöd som har betalats ut har i huvudsak drivits fram av Elisabeth Svantesson och Moderaterna i finansutskottet. Jag har hela sammanställningen med mig; finansministern kan få den efter debatten. Min fråga är fortfarande: Varför vill inte finansministern agera för att stöden ska betalas ut fortare och för att näringslivet ska lida mindre skada av corona? Herr talman! Livskraftigt företagande är överlägset för ett land som Sverige, som har marknadsekonomi. Det är därför obegripligt att regeringen inte förstår detta bättre. Samtidigt planerar regeringen nya reformer som gör det mindre lönsamt att jobba, till exempel en familjevecka till en beräknad kostnad av 18 miljarder och ett studieår med 80 procent av lönen då man kan hitta på vad som helst och plugga ett år utan en långsiktig strategi.

Herr talman! Kjell Jansson menar att finanskrisen knappt märktes i Sverige. Kjell Jansson måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk. Enligt Statistiska centralbyrån är den globala finanskrisen 2008-2009 den händelse som påverkat arbetslösheten mest i Sverige sedan år 2000. Människor blev av med jobbet. Industri lade ned. Företag flyttade ur landet. Människor saknade försörjning. Men Kjell Jansson märkte ingenting. Kommunerna tappade skatteintäkter. Hemtjänstpersonalen och sjukvårdspersonalen fick springa allt snabbare därför att den moderatledda regeringen inte kompenserade för de fallande skatteintäkterna, till skillnad från den här regeringen, som mer än väl har kompenserat de skatteintäkter som har minskat för kommuner och regioner. Vi hade oerhört pressad verksamhet i kommuner och regioner runt om i landet. Men Kjell Jansson märkte ingenting och tycks fortfarande inte ha märkt någonting. Det säger något om bristande verklighetsförankring. Vi andra märkte att det hände någonting.
Herr talman! Det är intressant att finansministern vill prata om finanskrisen och inte om det som interpellationen handlar om, nämligen stöd till företagen. Som jag nämnde var jag kommunstyrelseordförande på den tiden. Kommunerna klarade ekonomin utan större problem, åtminstone alla kommuner här i Stockholmsregionen. Visst gick skatteintäkterna ned, men vi hade tagit höjd för det och hade reserver. Nu har regeringen valt att tippa ut ganska mycket pengar på kommunerna, varvid kommunerna förra året gjorde sitt största överskott i historien. Tv frågade SKR:s ekonomichef vad det berodde på - i huvudsak de statliga stöden, blev svaret. Så finansministern och jag har nog inte riktigt samma bild av vad som behöver göras. Jag märkte självklart också att folk blev av med jobben under finanskrisen. Men ganska fort återhämtade sig företagen. Låt oss återkomma till debatten om företagsskatter och sådant vid tillfälle. Det ska också ske. Jag såg av en händelse finansministern i Malous program på TV4 en dag. Där framförde finansministern att 3:12-skatten borde höjas och att hon såg fram emot ett samarbete med Vänsterpartiet. Det tyckte jag var intressant. Det var tydligt och bra att veta för oss moderater att det är planen. Frågan varför finansministern inte agerar för att vi fortare ska få ut stöd till företagen är obesvarad. I stället får företagen gå i konkurs och livsverk förstöras för familjeföretag och dylikt. Det är den politiken som Magdalena Andersson och regeringen står bakom.
Fru talman! Att företag i Sverige har det oerhört tufft och besvärligt just nu, inte minst i branscher som hotell och restaurang, kultur och evenemang, är någonting som vi från regeringens sida jobbar med varje dag. Det är också därför som pengar nu kan betalas ut. Man kan få skatteanstånd. Man kan få tre månaders skatteinbetalningar återbetalda på sitt skattekonto för att klara de akuta likviditetsproblemen. Skatteverket betalar nu ut omställningsstöden. Det är ungefär en veckas handläggningstid på de stöden, om det inte flaggas för att det finns något problem med dem. Det händer alltså saker här och nu, och det är för att rädda företagen och jobben i Sverige. Det är intressant att Moderaterna är så engagerade i den här frågan nu. Jag kan konstatera att det engagemanget inte fanns på samma sätt under finanskrisen, då man lät en industridöd svepa över landet och industriföretag gick i konkurs som aldrig har kommit tillbaka. Det är bland annat mot den bakgrunden som vi har valt att gå fram med de här stöden. Vi vill inte att den här krisen ska påverka Sverige på det sätt som finanskrisen gjorde under Moderaternas ledning.